Herr talman! Niklas Wykman har frågat finansministern hur hon ser på den kostnadsökning för Sveriges äldre som föreslås i regeringens budgetproposition och om hon inte tycker att det är en riktig prioritering att med skattemedel bekosta särskilda boenden och hemtjänst för dem. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Vården och omsorgen om äldre är till absolut största delen finansierad av skatt, och så ska det också vara framöver. De som från den 1 juli 2016 kan komma att få betala en högre avgift än i dag är de som har inkomster som överstiger den högsta avgiften som gäller i dag. De som har ett mindre avgiftsutrymme skyddas också fortsättningsvis av bestämmelserna om förbehållsbelopp. Till bilden hör också att graden av avgiftsfinansiering genom hemtjänstavgifter har sjunkit genom åren. Den föreslagna förändringen återställer delvis den finansieringsgraden. Regeringen har ansvar för att anta de tuffa utmaningar som Sverige för närvarande ställs inför. Det ska ske samtidigt som viktiga samhällsreformer genomförs. Det innebär att möjliga bidrag till finansiering måste prövas mycket noggrant. Regeringen har därför beslutat att lägga fram detta förslag som innebär en inkomstförstärkning för staten med 148 miljoner kronor per helår. Regeringen genomför ett antal reformer som berör äldre personer. En satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen genomförs. Den kostar 2 000 miljoner kronor per år under 2016-2018. Under 2016 genomförs en satsning på kompetenshöjning till en kostnad av 200 miljoner kronor. Skatten för pensionärer sänks så att pensionärer inte betalar högre skatt än löntagare yngre än 65 år vid inkomster upp till ca 120 000 kr per år. Från 2017 avser regeringen att införa avgiftsfri öppenvård för personer som är 85 år eller äldre. Från den 1 september 2015 har bostadstillägget förbättrats med upp till 100 kronor per månad, och högsta möjliga bostadstillägg är nu 5 090 kronor per månad.

Herr talman! Tack, ministern, för svaret! Jag är ödmjuk inför och har stor förståelse för att det inte är enkelt att vara fackminister i en regering som är på randen till att tappa kontrollen över de offentliga finanserna. Senast i förrgår hörde vi finansministern berätta att man ska låna stora summor pengar. Detta finns det ingen permanent finansiering för. Det presenterades inga förslag om hur man ska komma tillbaka på banan till överskott eller balans i offentliga finanser. Det är också väldigt oklart var direktiven i regeringen utgår från. Jag förstår att det som fackminister kan vara svårt att veta om det är med Arbetsmarknadsdepartementet, Näringsdepartementet eller med vem man ska förhandla om pengarna. Det vi nu ser från ministern är ett stort löftessvek gentemot det Socialdemokraterna framhöll i valrörelsen. Där pratades det om stora satsningar på seniorer. Det pratades om att de skulle få bättre villkor, mer pengar att röra sig med och så vidare. När budgeten sedan presenterades kunde vi konstatera att detta inte blev fallet. Även om regeringen försökte undanhålla det kom det ut siffror från Finansdepartementet. Åtta av tio hushåll skulle nu få det sämre. Mer överraskande än att man skulle få det sämre med den här regeringen var de ungefär 80 000 pensionärshushåll som nu skulle drabbas av en högre hemtjänsttaxa. Det är självklart att jag undrar och ställer frågan till ministern: Var någonstans kunde de här 80 000 hushållen ta del av det här före valet? Då hade de bara utlovats en skattesänkning i stället, en skattesänkning som visade sig helt ätas upp av en skattehöjning för personer över 65 år, då skattehöjningen för dem som stannar kvar i arbetskraften blir lika stor som skattesänkningen på pension. Det här är löftesbrott och en mycket oroande utveckling vi nu ser för seniorerna i Sverige, som ministern ändå är ansvarig för även om hon kanske är mer ett ansikte utåt än själva kroppen i problemet. Efter alliansregeringens stora satsningar på seniorer i Sverige har en genomsnittspensionär fått behålla ungefär 850 kronor mer i månaden. Den disponibla inkomsten ökade med ungefär 20 procent. Nu står de i stället inför vad som riskerar att bli stora försämringar när statens ekonomi inte går ihop och det inte finns någon plan för offentliga finanser. Det är snart 2016, men fortfarande har ingen sammanhållen politik som man förstår hur den ska gå ihop presenterats för nästa år. Då oroar sig såklart de personer som är beroende av starka offentliga finanser och ett välskött samhälle för hur det blir med pensioner och trygghet efter många goda år, givet det svåra läge som var. Herr talman! Låt mig upprepa min fråga till ministern: Var någonstans kunde de 80 000 hushåll som nu får försämringar läsa om detta före valet? Var informerade Åsa Regnér eller övriga ministrar i regeringen dessa hushåll om att dessa försämringar väntade?
Herr talman! Jag tackar Niklas Wykman för hans initiala omsorg. Låt mig komma med en rekommendation. Om Niklas Wykman vill ha en debatt med finansministern om frågor som rör finansministerns grundområde föreslår jag att han formulerar frågor som rör hennes område. Jag redogör gärna för vad vi gör på äldreomsorgsområdet. Vi anslår 2 miljarder till bemanning i äldreomsorgen. Ni har ungefär hälften av det. Är det något vi vet om äldreomsorg så som den ser ut i dag vad gäller kvalitet och vad äldre uppskattar så är det att det finns tid, att det finns kunnig personal och att det finns människor runt en som man litar på, vilket gör att man äter bättre, ramlar mindre, tar rätt medicin och så vidare. Vi anslår nästan dubbelt så mycket som ni till äldreomsorgen. Det är inget svek utan en jättebra satsning. Jag tror att även kommunerna och de äldre håller med om det eftersom nästan 1 miljard redan betalats ut sedan årsskiftet. Det var alltså uppenbart ett välkommet tillskott. Jag kan lugna Niklas Wykman med att vi gör många fler satsningar på äldre. Till exempel har vi investeringsstöd till äldreboenden. Vi har också ett särskilt stöd till personer med demenssjukdom. Vi kommer vidare att inleda ett fallskadeförebyggande arbete, vilket är en viktig vardagsfråga för äldre. Nästa år gör vi även en kompetenssatsning för personal i äldreomsorgen på 200 miljoner som riktar in sig på dessa frågor. Dessutom har vi tillsatt en kvalitetskommission för att hålla fokus på kvaliteten inom äldreomsorgen i framtiden. För att följa dessa frågor som jag är mycket engagerad i gör jag personligen en resa genom Sverige för att studera olika intressanta exempel på hur kvaliteten inom äldreomsorgen kan förbättras. Vi gör en stor satsning på äldreomsorgen, Niklas Wykman. Ni har ungefär hälften.
Herr talman! Det gläder mig att äldreministern är ute och reser, men det är ingen ursäkt för att vara ute och cykla. Jag utgår från att alla ministrar i regeringen känner ansvar för ekonomin inom sina områden och att det inte är en specifik fråga bara för finansministern att se till att ekonomin inom respektive utgiftsområde går ihop. Som Åsa Regnér känner till är interpellationen ursprungligen ställd till finansministern, men regeringen har valt att förfara på det sättet att det är Åsa Regnér som svarar på den. Det är något anmärkningsvärt att ministern kallar en utgiftsökning för hushållen på ungefär 150 miljoner, det vill säga att 80 000 hushåll får betala 150 miljoner mer för sin äldreomsorg, en satsning på äldreomsorgen. I viss mån är det så, för det kommer in mer pengar. Men det är knappast en satsning på de äldre i Sverige, för det är de själva som får betala för det. Det var mycket kritik från socialdemokrater mot att pensionärerna under förra mandatperioden och under Alliansens samlade regeringstid fick stora förstärkningar i sin ekonomi. En genomsnittspensionär fick 850 kronor i skattesänkning varje månad, och en garantipensionär ungefär 750 kronor. Alla hushåll som var berättigade till bostadstillägg fick 340 kronor mer i månaden. Nu väljer regeringen att göra ett stort nummer av att pensionärerna får ungefär 50 kronor mer i skattesänkning varje månad. Man glömmer dock bort att berätta att det äts upp helt av de utgiftsökningar man lägger på de äldre, bland annat genom den höjda hemtjänstavgiften och genom att göra det dyrare att stanna kvar i arbetskraften. Att trycka ut de äldre från arbetskraften, så som regeringen gör, vet vi innebär sämre hälsa och i många fall lägre livskvalitet. Det kan till och med innebära fler sjukdomar och förkortad livslängd när man inte längre bereds samma möjlighet att stanna kvar i arbetskraften som tidigare. Utöver de direkta försämringarna som ministern går fram med, att 80 000 pensionärshushåll får högre hemtjänsttaxa och att det för många blir dyrare och svårare att stanna kvar i arbete, finns en hel del indirekta effekter som det inte redogörs noggrant för. Herr talman! Min fråga till ministern är densamma, och jag önskar få ett tydligt svar på den. Var någonstans redogjorde Åsa Regnér eller Socialdemokraterna samlat inför valet att 80 000 pensionärshushåll skulle få högre hemtjänstavgifter? Var någonstans i den öppna och transparenta demokrati som Sverige vill vara kunde man tillgodogöra sig denna information?
Herr talman! Vi redogjorde för att vi skulle göra en rejäl satsning både på äldre och på äldreomsorg, och det har vi verkligen gjort. De sammanlagda satsningarna på äldre och äldreomsorg är på 4 miljarder. Det handlar inte bara om de 2 miljarderna och de andra satsningarna på mitt område som jag talade om utan också om höjda pensioner, höjt bostadstillägg och skattesänkningar. Våra beräkningar på Socialdepartementet visar att ungefär 15 000 av de 310 000 som har äldreomsorg kommer att drabbas ekonomiskt av den höjda maxtaxan. Det är en liten grupp, men jag tillstår gärna att den finns. Dessa 15 000 personer får dock i genomsnitt en ganska liten höjning. Vi satsar sammanlagt 4 miljarder per år på äldre. Mina satsningar redogjorde jag nyss för, och de kommer att stärka äldres livskvalitet, äldreomsorgen och äldres situation i Sverige över huvud taget och möjligheten för dem att göra bra val för sig själva. Det är också vad pensionärsorganisationerna säger när vi talar med dem om den totala satsningen. Det finns kritik mot besparingen på sammanlagt 148 miljoner - att ställas mot satsningen på 4 miljarder - men den drabbar en mycket liten del av pensionärerna. När maxtaxan i äldreomsorgen infördes stod den för 5 procent av finansieringen av äldreomsorgen. Det har sedan sjunkit till under 4 procent, men med denna förändring kommer vi upp till ungefär 5 procent igen. Det är ett annat skäl för att höja den. Sammantaget gör vi stora och kvalitetsgrundade satsningar på äldreomsorgen som är mycket efterfrågade och som vi på olika sett ser att Sveriges pensionärer vill ha.
Herr talman! När seniorer och ungdomar hör en minister tala om satsningar kan de tro att det handlar om förbättringar. Men när ministern kallar nya utgifter och ökade kostnader för hushållen för satsningar är det risk för att det leder till vissa felslut. Vi hörde ministern tala om höjningar av pensioner. Ministern vet att det ligger utanför statsbudgeten och inom ramen för pensionssystemet och hur det fungerar. Vi får bättre pensioner för att fler människor tack vare Alliansens reformer har kommit in på arbetsmarknaden. Bland annat bröt vi det vansinne och utanförskap som fanns i att var tionde person i arbetsför ålder i Sverige var förtidspensionerad 2006. Att det har brutits och lett till att pensionssystemet utvecklas väl är inget som sittande regering kan slå sig för bröstet för. Tvärtom fortsätter ministern på detta tema och glömmer att man höjer skatten med 1,7 miljarder för dem över 65 år som stannar kvar i arbete eller gör extra arbetsuppgifter för att tillförskansa sig bättre ekonomi och bättre hälsa. Det är önskvärt att ministern är tydlig på detta område, för många seniorer jag möter känner stor oro. Men de är också luttrade och har varit med förr. När de hör en regering som inte har kontroll på utgiftstak och offentliga finanser och som håller på att tappa greppet om de offentliga utgifterna vet de att en dystrare framtid väntar. Då hjälper det inte att ministern talar om ökade kostnader för dessa hushåll som rejäla satsningar, för det är det inte.
Herr talman! Vi står här för att du har ställt en interpellation, Niklas Wykman. Jag tycker att detta är ett viktigt område, och jag berättar gärna om de satsningar vi gör. Sveriges pensionärer och deras organisationer, som jag träffar ofta, är väldigt nöjda med satsningarna. De har också kritik mot besparingen på 148 miljoner, men de ser att den är betydligt mindre än 4 miljarder. De samtal vi har handlar om hur vi kan utnyttja läget på ett bra sätt, och de ser att detta kommer Sveriges pensionärer till del. Den senaste öppna jämförelsen, som mäter hur personer med äldreomsorg uppskattar denna omsorg, visar att de allra flesta tycker att den är bra. Sedan finns det mycket att förbättra, och det är därför vi har vidtagit flera åtgärder. Det är också därför vi har en kvalitetskommission - för att se hur man ytterligare kan förbättra äldreomsorgen i framtiden. Dina inlägg, Niklas Wykman, handlar mycket om det sorgliga faktum att kvinnor i Sverige har betydligt sämre ekonomi än män. I det Sverige som din regering lämnade efter sig har kvinnor ungefär 60 procent av mäns pensioner. Det är väldigt tråkigt, och det beror bland annat på att kvinnor har betydligt lägre inkomster. Jämställdhetspolitiken, som också faller under mitt område, har utvärderats, och man har sett att kvinnors inkomster inte har förbättrats speciellt mycket i förhållande till mäns under den tid som Niklas Wykmans parti hade regeringsmakten. Det är ett jättestort problem. Därför beslutar vi om exempelvis en tredje vikt månad i föräldraförsäkringen och andra åtgärder som i förlängningen gör att kvinnor och män fördelar betalt och obetalt arbete bättre så att vi kommer bort från fattigpensionärer, där kvinnor dominerar oerhört mycket. Det gäller att göra saker på olika områden, och det kommer vi också att göra.